Herr talman! I det beslut om riktlinjerna för regionalpolitiken som statsmakterna har fattat ingår som ett led att den starka tillväxten i storstadsregionerna bör dämpas och avlänkas till andra delar av landet. Härom råder såvitt jag kan förstå inga delade meningar. Nu har regeringen lagt fram det redan i våras aviserade förslaget om lokaliseringssamråd vilket får ses som ett medel att dämpa storstädernas tillväxt. Om behovet av åtgärder av detta slag är som sagt alla ense, och propositionens förslag har i stort sett godtagits av alla utom av vänsterpartiet kommunisterna. Förslaget om lokaliseringssamråd innebär i korthet att den som planerar nybyggnad av eller annan åtgärd med lokaler, för vilken fordras byggnadslov, skall samråda med en lokaliseringsmyndighet som tänkes bli arbetsmarknadsstyrelsen. Omfattningen och den närmare utformningen av lokaliseringssamrådet skall regeringen få fullmakt att besluta om. De riktlinjer som regeringen därvid tänker tillämpa redovisas utförligt i propositionen. Detta obligatoriska lokaliseringssamråd godtas alltså av de borgerliga partierna. Men samtidigt har de, såsom framgår av de tolv reservationer som är fogade till bankoutskottets utlåtande, i ett antal detaljer framfört särmeningar. Man är med om att ge regeringen en fullmakt att utforma lokaliseringssamrådet, men samtidigt vill man i ett antal detaljer begränsa denna fullmakt. Jag behöver väl knappast påpeka, herr talman, att någon enighet om de olika säryrkandena inte föreligger mellan de borgerliga partierna. Endast en av de tolv reservationerna har man lyckats skriva ihop sig om. Sammanfattningsvis vill jag om reservationerna säga, att jag tycker att man visar en överdriven ambition i en rad smådetaljer för att begränsa regeringens handlingsfrihet. Vi är alla väl medvetna om, och det understryks även i propositionen, att systemet med lokaliseringssamråd får ses som en försöksverksamhet. Systemet bör nu prövas en tid, och sedan får vi se om det ger de effekter på storstädernas expansion som vi alla önskar få till stånd. Låt mig sedan, herr talman, ta upp några detaljanmärkningar mot regeringens förslag som framförts i reservationerna. I reservation 1 vill utskottets moderata ledamöter begränsa tiden för samrådsförfarandet från fyra månader, som regeringen föreslagit, till två månader. Som motivering anför man att samrådet inte onödigtvis bör medföra en försening av företagens planerade investeringar. Till detta vill jag säga att det bör ligga i företagens eget intresse att i så god tid som möjligt innan planerna skall realiseras ta kontakt med samrådsmyndigheten. Kontakterna bör alltså tas på ett tidigt skede i planeringsprocessen. Om det går till på det sättet, tror jag inte att det spelar någon som helst roll för företagen om den längsta samrådstiden fastställs till två månader eller fyra månader. Däremot är det viktigt att samrådsmyndigheten får till räcklig tid på sig för att presentera ett fylligt material om lokaliseringsbetingelserna för företagen så att man kan föra reella diskussioner med dem om olika lokaliseringsalternativ. Det är självklart att myndigheten skall handlägga lokaliseringsärendena så snabbt som förhållandena medger. I den centerpartistiska reservationen nr 2 tar man upp en kort diskussion om vilka grunder som skall gälla för samrådet. I propositionen är samrådsskyl digheten knuten till byggnadsåtgärder. Reservanterna vill att man skall föra in i bilden även den sysselsättningspolitiska ökning som kan beräknas följa av investeringen såsom en grund för detta samråd. I och för sig torde alla vara överens om att det är sysselsättningseffekten som man i första hand vill mäta och ta hänsyn till. Å andra sidan är det givetvis förenat med svårigheter både att i förväg bedöma sysselsättningseffekten av en investering och att i efterhand konstatera om en bestående sysselsättningsökning ägt rum. Härav följer att det också är svårt att kontrollera att samrådsskyldigheten iakttas i sådana fall. Den anknytning till byggnadsåtgärder som föreslås i propositionen är enligt min mening administrativt enkel och lätt att tillämpa. Jag tycker därför att det är riktigt att man åtminstone under ett inledningsskede väljer en sådan väg. I reservation 3, också den centerpartistisk, finner jag det en smula egendomligt då man säger, att riksdagen bör få tillfälle att på lämpligt sätt yttra sig över eventuella framtida beslut av Kungl. Maj:t om ändringar i systemet med lokaliseringssamråd. Detta är inkonsekvent. Man är alltså villig att ge regeringen fullmakt att utforma systemet och riktlinjerna såsom utförligt redovisats i propositionen, men samtidigt vill man ta tillbaka fullmakten. Därtill kommer att denna uppläggning rent lagtekniskt är omöjlig, vilket utskottet också påvisat i sin skrivning. Om man vill begränsa regeringens handlingsfrihet måste detta naturligtvis ske genom att lagen om lokaliseringssamråd ändras så att man i den inför materiella föreskrifter om samrådets utformning. Sådana föreskrifter har emellertid inte påyrkats. Ett fint exempel på mittensamverkan har jag funnit i reservation 4. Där förordas att samrådsskyldigheten geografiskt avgränsas så att den omfattar inte bara storstadsregionerna utan även expansiva stadsregioner i storstädernas omedelbara influensområden. Det kan givetvis finnas skäl för en sådan utvidgning, men det finns också skäl mot, främst av praktisk natur. Det är möjligt att lokaliseringsmyndigheten under ett inledningsskede inte orkar med mer än storstadsregionerna, om den information som ges företagen skall bli kvalificerad och fyllig. Det är väsentligt att informationen och överläggningarna blir kvalificerade om samrådsförfarandet skall uppfattas positivt av företagen. När erfarenheter har vunnits kan det väl finnas skäl att åter ta upp frågan om den geografiska avgränsningen. En ren detaljfråga, enligt min bedömning, tas upp i den moderata reservationen 5. Reservanterna vill höja den minsta ytgränsen för byggnadsåtgärder som skall kräva samråd från 300—500 kvadratmeter till 600 kvadratmeter. Syftet härmed är att mindre väsentliga omändringsoch utbyggnadsinvesteringar inte skall behöva grunda krav på samråd, eftersom lokalisering till annan ort knappast skulle vara ett realistiskt alternativ i sådana fall. Här tycker jag reservanterna ger uttryck för en omotiverad oro. Naturligtvis kan en sådan sak som minsta ytgräns diskuteras. Men jag tror att hur man. än gör avgränsningen som kommer, får man alltid med en del fall där samrådet kanske inte har en så stor uppgift att fylla. Samrådsförfarandet får givetvis i sådana fall göras mycket enkelt och bör därför inte medföra någon större olägenhet för företagen. De undersökningar av dessa frågor som har gjorts tyder på att en enhetlig minsta ytgräns om 300—500 kvadratmeter skulle leda till en ärendevolym som medger reella diskussioner. Såvitt jag har kunnat finna har reservanterna inte anfört några skäl som skulle tyda på något annat. Lokaliseringsärendena skall inom arbetsmarknadsstyrelsen handläggas av en särskild delegation. Denna delegation har man från moderat håll, som framgår av reservation 6, ställt sig tveksam till. Om den skall finnas vill man ha expertinslaget i den förstärkt. Givetvis bör det finnas sakkunskap av betydelse för samrådsverksamheten i delegationen; något annat har ju aldrig varit avsett. Men jag anser att de som föreslås bli representerade i delegationen — staten, kommunerna, näringslivet och arbetstagarna — också bör vara med. Jag kan inte se att kravet på sakkunskap står i motsättning härtill, snarare tvärtom. Kommunerna skall alltså vara representerade i samrådsdelegationen. I propositionen redovisas också utförligt de olika vägar på vilka länsstyrelser och kommuner skall få tillfälle att ta del i behandlingen av samrådsärenden. Men centerpartiet vill inte låta sig nöja med detta, som framgår av reservation 7. Centern menar att det finns skäl att särskilt pröva hur regionala och kommunala organ skall beredas bästa möjligheter att ta del i lokaliseringssamråd. Jag tror att centern kan vara lugn. Dess önskemål om en aktiv medverkan från kommuner och länsstyrelser kommer säkert att bli tillgodosedda. En annan detalj i samrådsförfarandet tas upp i den centerpartistiska reservationen 8. Den rör sekretessfrågan vid behandling av samrådsärenden. Centern vill att lokaliseringsmyndighetens inställning i enskilda lokaliseringsärenden skall anges i protokoll som skall vara offentliga. Det tycks framgå av motiveringen att man på detta sätt vill få till stånd en starkare press på de berörda företagen att också följa myndighetens förslag. Man talar om vikten av att samrådet får de avsedda effekterna. Jag tror inte att man skall gå fram på den väg centern här vill förorda. Enligt min mening bör man nu satsa på att få till stånd öppna och förtroendefulla överläggningar mellan myndigheten och företagen, och jag tror att detta skulle kunna riskeras om man gick på centerns linje i den här frågan. I reservation 9, som moderaterna har ställt sig bakom, krävs att syftet med samrådet skall preciseras och anges i lagtexten. Vidare skulle det preciseras vilka handlingar som den samrådsskyldige skulle vara tvungen att lämna samrådsmyndigheten. Syftet med samrådet är ju utförligt redovisat i propositionen, och någon särskild precisering av detta i lagtexten är enligt min uppfattning onödig. Reservanternas yrkande anser jag tyder på en alldeles omotiverad misstänksamhet mot lokaliseringsmyndigheten. Jag tror inte alls att det finns några skäl att befara något missbruk från myndighetens sida av den rätt den får att begära upplysningar av företagen. På en punkt har som jag redan nämnt de borgerliga lyckats ena sig, vilket framgår av reservationen nr 10. Man vill att det fortsatta lokaliseringspolitiska samarbetet mellan staten och näringslivet skall omfatta även de mindre och medelstora företagens organisationer. Vad man syftar på här tycks vara den samverkan på detta område som har inletts mellan regeringen och Industriförbundet. Att de mindre och medelstora företagen spelar en stor roll för möjligheterna att med regionalpolitiska åtgärder åstadkomma en utjämning mellan olika regioner är enligt min mening alldeles klart. Insatser görs ju också i samverkan mellan myndigheter och företag för att få fram etableringar inte minst av sådana företag. Jag tror att vi lugnt kan utgå från att det intresse som finns hos de mindre och medelstora företagen att medverka i lokaliseringspolitiska insatser också kommer att tas till vara. Egendomligt vore det väl annars. Sedan får det väl visa sig vilka former som kan vara de lämpligaste för en sådan samverkan. Det mest intressanta ståndpunktstagandet från reservanternas sida görs kanske i den centerpartistiska reservationen nr 11. Där begär man en utredning om etableringskontroll, innefattande krav på etableringstillstånd eller särskild etableringsavgift. Ett sådant system tycks man vilja sätta i kraft, om Ang. lokaliseringssamråd, m.m. lokaliseringssamrådet inte skulle få tillräckliga effekter. Samma krav framförde centern i våras, när riksdagen behandlade riktlinjerna för den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten. Men om jag inte minns fel tog centerledaren herr Hedlund i valrörelsen avstånd från ett system med etableringskontroll och ville för sin del ha ett mindre ingripande system för styrning av etableringarna. Vilken linje har centern egentligen? Skall vi hålla oss till reservanterna eller till herr Hedlund? För min del tror jag att samrådsförfarandet kommer att få lokaliseringspolitiska effekter. Men samrådet får naturligtvis ses som en försöksverksamhet, som nu bör prövas ett tag. Sedan får vi följa upp effekterna och se efter vilka resultat som kan nås. Det får då visa sig om erfarenheterna tyder på att det kan finnas skäl att överväga andra former för att påverka företagens lokaliseringsbeslut. Däremot är det inte nödvändigt att nu sätta i gång en utredningsverksamhet med den inriktning som reservanterna tänker sig. Slutligen tar centern i reservationen nr 12 upp sin gamla käpphäst om behovet av att precisera ett regionalpolitiskt program för hela landet, innefattande bl.a. en riksplanering i fråga om fördelning av resurser och utvecklingsmöjligheter mellan olika regioner. Förutsättningar för att ange ett sådant program finns inte ännu, menar man. I avvaktan härpå skall riksdagen då, tänker man sig, ange en viljeinriktning genom att uttala att regionalpolitiken bör inriktas på ett så långt möjligt decentraliserat samhälle. Att ett sådant uttalande på något sätt skulle kunna vara vägledande för regionalpolitiken har jag svårt att förstå. Vi inser väl alla att man inte kan decentralisera hur långt som helst. Och jag tror inte heller att centern skulle vara beredd att godta ett samhälle som var så långt som möjligt decentraliserat. Det måste finnas betydande restriktioner för decentraliseringssträvandena, om vi inte skall få ett samhälle som ingen önskar sig — inte heller centern, Det är min uppfattning att parollen om ett så långt möjligt decentraliserat samhälle inte tillför den regionalpolitiska debatten något som helst konstruktivt. Jag vill tillägga, herr talman, att det ju följer av de ställningstaganden som jag redan har redovisat, att jag inte heller kan biträda de krav som framförs i en motion från vänsterpartiet kommunisterna om generellt förbud mot nylokaliseringar och utvidgningar i storstadsregionerna. Avslutningsvis kan jag konstatera att det råder enighet om huvudlinjerna i förslaget till lokaliseringssamråd men att de borgerliga partierna var för sig fört fram en rad säryrkanden i detaljer. Herr talman! Jag ber att på samtliga punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Efter herr Åke Larssons både klargörande och intressanta anförande har jag inte så mycket att tilllägga. Det är bara på en punkt som jag vill kommentera vad som är sagt. Jag tror att det framgick av både herr Åke Larssons och herr Annerås” inlägg — möjligen skymtade det fram även hos de övriga talarna här — att man beklagade att det inte fanns en riksplan nu, att planeringsarbetet inte var färdigt, att målsättningen inte var utskriven m.m. Herr Annerås gick så långt att han sade att det inte vittnar om någon större handlingskraft att man hade tänkt sig att komma tillbaka till riksdagen 1972 med ett utformat program för vår regionalpolitik. Men det är väl nödvändigt att vi ändå tar varje sak för sig. Den verksamhet som vi nu skall bedriva för att få bättre regional balans i vårt land, måste omfatta ett brett fält. Vi måste tillgripa en hel rad olika åtgärder. Därför gör vi klokt i att se till att vi kan diskutera varje enskild sådan åtgärd utan att man därmed skall göra den beroende av ställningstaganden i vissa andra avseenden. Som det mycket riktigt har påpekats här anmälde jag i våras, när vi fattade beslutet om de regionalpolitiska hjälpmedlen, stödet m.m., att jag hade avsikten att återkomma till höstriksdagen med ett förslag om lokaliseringssamråd. Jag sade då att det underlag vi har inte är av sådan karaktär att man kan förorda något annat än en form av samråd. Om vi skulle tänkt oss ett mera tvingande system, där vi skulle försöka styra företagen på ett helt annat sätt än vad vi gör i dag, inser var och en att det hade varit nödvändigt att göra en ganska grundlig undersökning av vad det kunde få för verkningar i olika avseenden, vad det skulle betyda av samhällets övertagande av ekonomiskt ansvar i sådana fall då man begick fel osv. Det finns anledning att även i dag i denna diskussion erinra om att vi inte har detta underlag. Därför har det egentligen bara varit möjligt att gå den väg som vi har gjort, nämligen att rekommendera samråd. För mig har det inte varit någon som helst svårighet i det, ty jag ser det som den mera naturliga utvecklingslinjen att vi försöker samarbeta kring dessa frågor. Det har redan konstaterats att på denna punkt råder stark splittring mellan de borgerliga partierna. Jag ser det närmast som ett försök att åstadkomma vissa agitatoriska effekter, när centerpartiet här gör vissa uttalanden. Det är, som herr Åke Larsson redan påpekat, kanske inte så mycket innehåll i de yrkanden som ställs. Det sista exempelvis kunde nästan ha varit överflödigt, ty det är så propagandamässigt. På samma sätt har moderata samlingspartiet funnit anledning att markera en, skall vi kalla det vakthållning kring företagsamheten och en viss ängslan för att man här skulle träda företagens intresse för nära. Jag ser i det ställningstagandet ett uttryck för att vi har lyckats lösa denna fråga på ett rim ligt sätt. Vi har gått en medelväg, där vi också har stor utsikt att få respekt för våra förslag, eftersom det dock vinner bred anslutning från riksdagen. Men även om det är fråga om samråd har förslaget ändå utlöst rätt mycken misstänksamhet i de tre storstadsregionerna. Ingen har väl kunnat undgå att märka hur man därifrån har uttalat ängslan över att vi nu skulle tillgripa ett medel att dirigera utvecklingen. Man har sagt att det egentligen inte finns underlag för ett sådant handlande. Man borde veta mer om vilka förutsättningar som måste föreligga för att nå ett ökat välstånd i vårt land och hålla utvecklingen i den riktning som vi hittills haft den i, med möjligheter till höjd ekonomisk standard. Man har sagt att detta kan bli äventyrligt. Jag tror att man också har överdrivit de farhågor som yppats i dessa storstadsregioner. Jag menar att samrådet bör vara ett instrument som skall handläggas med gott förstånd. I den mån man inte utan svårigheter kan utveckla verksamheten i Stockholms-, Göteborgseller Malmöregionerna, är det självklart att man bör se till att det blir så litet krångel som möjligt med denna verksamhet, ty det är naturligtvis ett starkt intresse att vårt näringsliv skall kunna utvecklas utan alltför omotiverat störande inslag. På denna punkt vill jag säga till herr Strandberg och andra att jag har den uppfattningen att det bör vara ganska lätt att få tillstånd till etableringar som svårligen kan ske någon annanstans — vi kan tänka oss ett företag som skall bygga ut en lageranordning, eftersom det kanske har sina produkter liggande under bar himmel, och då är det inte fråga om någon förändring av verksamheten. Men jag vill också framhålla att det är mycket svårt att föreskriva vilka uppgifter som skall lämnas i detta sammanhang, eftersom företagen har så olika inriktning. Riksdagen bör därför verkligen akta sig för att fastställa alltför detaljerade bestämmelser. Jag menar att detta lokaliseringsor gan ju bör vinna erfarenheter och efter hand utveckla verksamheten. Jag är övertygad om att vi kan räkna med förståelse i delegationen och hos de tjänstemän som skall handlägga dessa ärenden för både företagens intresse och samhällets intresse av att det verkligen kommer till stånd en regional utveckling. Jag har egentligen inte anledning att säga så mycket mer, Jag kan inskränka mig till att uttala min tillfredsställelse över att det förslag som här framlagts nått så bred anslutning från riksdagens sida. Häri ser jag förutsättningar för att verksamheten också skall kunna ge ett gott resultat. Vi får sedan återkomma till de andra tingen både när det gäller riktlinjerna, målsättningen och det bättre underlag som vi får när länsplan 70 är genomförd. Men det finns ingen anledning att gå in på denna i diskussionen i dag, eftersom den har så litet att göra med den proposition det här gäller.
Herr talman! Jag skulle till herr statsrådet Holmqvist vilja säga att jag anser att han är på rätt väg och att vi från centern önskar honom lycka till på den fortsatta vandringen. Jag tyckte emellertid att ett uttalande av herr statsrådet sammanställt med ett uttalande av herr Åke Larsson inte riktigt stämde. Herr statsrådet säger att de reservationer som här avgetts inte innehåller så mycket, under det att herr Åke Larsson säger att reservation 11 är mycket märklig. Han följer upp detta med att ställa den försåtliga frågan: Vem är det vi skall lita på? Är det centerns reservanter i utskottet, eller är det herr Hedlund i Rådom? Jag tror inte att herr Åke Larsson skall behöva vara orolig på denna punkt. Det föreligger inte någon disparation mellan dessa två instanser. Vad centern i motion och reservation har krävt är att vi skall utreda frågan om etableringskontroll. Vi har naturligtvis helt förutsättningslöst nämnt vilka åtgärder vi skulle kunna tänka oss i ett sådant sammanhang, men herr Åke Larsson måtte ha tappat bort klämmen och inte lagt märke till att det är fråga om en skrivelse till Kungl. Maj:t om utredning. Detta yrkande går mycket bra ihop med herr Hedlunds uttalande i somras. Vidare sade herr Åke Larsson också någonting om decentraliseringssträvandena. Enligt min mening yttrade han sig en smula oförsiktigt på den punkten. Han sade att de resonemang som vi har fört inte har någon betydelse. Detta kan väl herr Larsson ändå inte mena. Det har påståtts att vi fört agitatoriska resonemang. Ja, är agitatoriskt ett fult ord? Jag tycker inte att det är särskilt fult. Jag återkommer än en gång till att herr Holmqvist är på rätt väg. Vi får nog så småningom ganska säkert en riksplanering som kommer att på ett helt annat sätt än tidigare visa viljeinriktningen, inte bara hos regeringen utan också hos de övriga partierna. Och att man, när man framför sina åsikter, ibland kan bli beskylld för att vara agitatorisk tar jag nästan som någonting smickrande. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Det finns väl nu inte så förfärligt mycket att säga. De stora principerna tycks vi vara rätt eniga om. Jag vill understryka, liksom herr Gustafsson i Byske gjorde, att herr Åke Larsson inte behöver vara orolig vare sig för sammanhållningen inom centerpartiet i den här frågan eller för sammanhållningen inom oppositionen. I de stora dragen är vi eniga. En del detaljer skiljer kanhända alltid, och det är väl så också i denna fråga. Vad beträffar reservation 3 tycker jag nog att det är rätt angeläget att riksdagen får möjlighet att då och då yttra sig över Kungl. Maj:ts beslut. Som jag sade också i mitt inledningsanförande, anser jag att riksdagen bör ha möjlighet att titta litet närmare på de olika fullmakter som man kan vilja begära från det håll som regeringspartiet anser skall ha all makt. Statsrådet anmärkte att vi använder propagandistiska talesätt. Man kan ju kalla det vad man vill, herr statsråd, men dessa våra propagandistiska meningar, som statsrådet kallar dem, leder många gånger — det har vi kunnat konstatera — till en ganska förnuftig regeringsproposition. Så de tycks inte vara utan effekt, t.o.m. ända upp i regeringssammanhang, och då fyller de en funktion. Det är betydelsefullt för hela det svenska folket när centerns propåer blir bönhörda i högsta beslutande instans. Regeringen anser att vi bör ta en sak i sänder. Det är möjligt att vi bör göra det, men det kan ju vara av intresse för oppositionen att veta vad som döljer sig i regeringens skrivbordslådor. Det hade inte skadat, om vi hade fått en klarare redogörelse för hur regeringen tänker sig få bättre effekt av den ordning som nu föreslås. Riktigt effektiv tror jag inte att den här lagstiftningen blir, och både herr åke Larsson och statsrådet har delvis erkänt detta, när de sagt att det föreliggande förslaget är vad man lyckats åstadkomma hittills och att man skall gå vidare. Vi anser att man borde ha kunnat gå vidare redan nu.

Herr talman! Statsrådet Holmqvists resonemang i riksplaneringsfrågan tänker jag inte gå in på. Jag nämnde det inte i mitt anförande, och jag står inte bakom någon av de reservationer som tog upp den problematiken. Jag hänvisar bara till vårt ställningstagande och mitt eget uttalande vid vårriksdagen, då vi diskuterade lokaliseringspolitiken. Jag fäste mig emellertid vid att statsrådet Holmqvist försökte göra gällande att vi från moderata samlingspartiets sida efter att ha läst lagstiftningsförslaget från Kungl. Maj:t börjat ängslas för att man nu skulle träda företagen för nära, som statsrådet uttryckte sig. Nej, herr statsråd, det är inte på det sättet. När det kommer en proposition på riksdagens bord sätter vi oss ner i lugn och ro — i den mån vi får något lugn och någon ro — för att studera densamma. Vid sammanträden i arbetsgrupper går vi igenom vad det här gäller, läser remissyttranden, samråder med varandra, samråder med utomstående, med olika organisationer och liknande, och konstaterar så småningom som t.ex. i detta fall: vi kan i princip godta Kungl. Maj:ts förslag, men vi fastställer att en del punkter däri borde bli föremål för en modifiering. Med utgångspunkt härifrån författar vi en motion. När vi funnit att vi i motionen har fått fram vår mening, så kör vi naturligtvis vidare under utskottsbehandlingen. I en av våra reservationer önskar vi bättre klarläggande och preciserande på vissa punkter. Det gäller, som vi sagt i reservationen, att begränsa utrymmet för en godtycklig behandling från vissa myndigheters sida. Det har ingenting med företag att göra. Vi inom partiet har i alla sammanhang tagit till vår uppgift att vi, när vi godtar en lagstiftning, får en sådan formulering att den blir så stark som möjligt ur rättsskyddssynpunkt. Det är därför vi påtalat denna fråga, och jag vet att den är besvärlig. Det är inte lätt att få fram några detaljerade föreskrifter i lagstiftningen, men vi har ändå velat påpeka dessa förhållanden. Det har antytts att här ganska snabbt kommer att bli ändringar. Vi har tagit upp frågan om en lämplig lokalyta som en avvägningspunkt och kopplat ihop denna sak med sysselsättningseffekten. Vad anser herr statsrådet härom? På sidan 65 i propositionen står att framtiden får utvisa om möjlighet kan yppa sig att kom Ang. lokaliseringssamråd, m.m. plettera anmälningsskyldigheten med hänsyn till beräknad sysselsättningsökning, något som en del remissinstanser har ansett önskvärt. Jag är glad att det står på det sättet, men vi har bedömt det så att man kanske redan i dag kunde fatta ett visst beslut att koppla ihop dessa saker, och det framgår av en annan reservation. På så sätt handlar vi i reservation efter reservation. Vi har t.ex. i reservation 1 hemställt om nedskärning av fyra månader till två, och då anser herr Larsson att myndigheterna måste ha god tid att få fram informationsmaterial och liknande. Jag delar denna uppfattning, men det är väl ändå meningen att dessa myndigheter skall få så mycket informationsmaterial att det kan bli en mening i det system som man här bygger upp. Vi har också sagt att det är lättare att renodla systemet om man kommer ner till en kortare period, nämligen två månader som vi föreslagit i reservationen. Detta beror helt enkelt på att många företagare har önskat detta, när vi har talat med dem. Deras expansion är sådan att de många gånger tvingas till en så kort tidsperiod för att sätta sina investeringsplaner i verket. Det är detta som är vårt motiv. Vi vill inte slå vakt om den ena eller den andra, men vi vill ha ett system som med våra modifierade förslag skulle komma att fungera bättre än propositionens. På detta sätt förfar vi i alla propositionssammanhang. Vi gör en bedömning om vad som är skäligt inte minst ur rättsskyddssynpunkt.

Herr talman! Jag skall inte gå in på lokaliseringspolitiken i stort utan endast något beröra det anförande som herr Åke Larsson höll. Han ansåg att oppositionen har en överdriven ambition att begränsa regeringens handlingskraft i dessa frågor. Jag kan inte se att de reservationer som vi med verkar i på något sätt begränsar regeringens handlingskraft. Jag framhöll i mitt anförande att vi i princip godtar propositionen i dess helhet. Vi anser också att den ligger väl i linje med vad folkpartiet tidigare har framfört 1 dessa frågor. I reservation 4 begär vi en utvidgning av samrådsskyldigheten till att gälla även inom starkt expansiva stadsregioner i storstädernas omedelbara influensområde. Vad innebär detta för begränsning av regeringens handlingskraft? I reservation 10, som vi har anslutit oss till — den grundar sig på en centerpartimotion — uttalas önskemålet att samverkan i lokaliseringsfrågor mellan staten och näringslivet inte får begränsas till att avse endast de större företagen. Vi anser det mycket angeläget att just företrädare för de mindre och medelstora företagen får medverka i utformandet av lokaliseringspolitiken. Vad innebär detta för begränsning av regeringens handlingskraft? Det talas ständigt från socialdemokratiskt håll om att oppositionen så fort den inte är enig på alla punkter utgör en splittrad opposition. Oppositionen — herr Åke Larsson — består av tre olika partier, och ingen märkvärdighet föreligger i att de kan ha avvikande mening i vissa detaljfrågor.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för att besvara en del frågor som herr Gustafsson i Byske ställde, men han hade tydligen inte tid att vara kvar i kammaren, och därför skall jag inte besvara hans frågor. Till herr Thorsten Larsson vill jag säga att jag inte alls är oroad av att herr Hedlund och övriga centerpartiledamöter har olika uppfattningar. Jag är tvärtom road. Jag tycker att det är skojigt att ni har olika uppfattningar. Det belyser nämligen att ni inte ens inom partiet kan samla er kring dessa frå gor och ännu mindre mellan partierna, vilka — som jag har påpekat här — har olika uppfattningar. Jag är alltså inte alls oroad av detta, utan jag är mycket road av att ni inte kan samsas. Den enighet som ni emellanåt talar om kommer inte till uttryck i politiken till vardags. Man har gång på gång påpekat att Riksplan 70 inte är klar och att inte regeringen har lagt fram en plan över vilka samhällen som skall byggas ut. Jag sade redan i våras att vi väl ändå måste avvakta planeringsrådens utredningar innan regeringen lägger fram sin riksplan. Jag har upprepade gånger frå gat: Tror ni inte — nu hör det inte riktigt hit i dag, men jag måste ställa frågan en gång till — att ledamöterna i de olika planeringsråden bättre än regeringen kan bedöma vad som behöver göras inom respektive region? Låt först planeringsråden utarbeta sina planer och låt sedan regeringen granska dem. Det är väl rimligt med ett sådant förfarande, men det medför givetvis en tidsutdräkt. Det kan inte hjälpas. Ni får lugna er tills planeringsråden är färdiga med sitt arbete, så kommer sedan regeringen med sin plan över hur regionalpolitiken skall drivas och målsättningen för densamma. Jag har, herr talman, inte något mer att tillägga. Jag står fast vid mitt tidigare yrkande.

Herr talman! Jag hade inte tänkt blanda mig i den pågående debatten, särskilt som jag i princip ansett mig kunna acceptera propositionens förslag om lokaliseringssamråd, om än med några smärre ändringar. Ett inlägg av min synnerligen gode vän Nils-Eric Gustafsson gjorde emellertid att jag kände mig manad att uppträda i talarstolen och säga några ord. Herr Gustafsson vädrade tydligen morgonluft genom propositionen och hade den uppfattningen att statsmakterna nu tog det första steget mot införandet av nyetableringskontroll — han använde just detta ord. Jag vill gärna höja ett varnande finger mot tendenser i den riktningen. Vi har trots allt näringsfrihet i detta land. Visserligen avskaffades näringsfrihetsförordningen för något år sedan, men både vederbörande utskott och riksdagen strök i samband därmed uttryckligen under att man inte åsyftade att lägga hinder i vägen för eller inskränka näringsfriheten. Vi måste i detta liksom i andra fall låta näringslivet ha ett någorlunda fritt utrymme, så att den nödiga effektiviteten inte menligt påverkas. Jag är motståndare till tanken på nyetableringskontroll.

Herr talman! Här kommer nu i följd två utskottsutlåtanden från första lagutskottet, dels det nu aktuella nr 66 om strikt skadeståndsansvar vid medicinsk behandling, dels nr 67 om ersättning av statsmedel för skada på grund av brott m.m. Dessa två ärenden är i arbetsteknisk bemärkelse varandra ganska lika. Inga nya problem redovisas i utskottsutlåtandena, liksom det inte heller är några nya problem som har motiverat motionerna. En del av motionerna har faktiskt varit med på kammarens föredragningslistor i ett tiotal år. Intressenterna i dessa ärenden har också kunnat glädja sig åt en förhållandevis välvillig riksdagsbehandling genom åren. Frågorna har fallit framåt, som man brukar säga. De två nu aktuella utlåtandena har också det gemensamt att Kungl. Maj:t under utskottsbehandlingen låtit oss veta att förslag i ärendena kommer att föreläggas nästa års riksdag. Utskottsmajoriteten har i båda fallen tagit detta som intäkt för att man nu bör ligga lågt och inte ha någon nämnvärd uppfattning i sakfrågorna för att inte störa Kungl. Maj:t med ystra funderingar om lämpligheten av att tillkännage sin egen uppfattning. Att göra detta skulle annars inte vara så svårt i det ärende som nu behandlas eftersom utskottet bara för några år sedan hade en klar och entydig uppfattning i den fråga det här gäller. Det har sagts mig att det hör till riksdagsfransäsen att när nu läget är som det är bör man inte göra några extraturer, utan nöja sig med att sitta på huk och avvakta vad som i sinom tid kommer att sägas från kanslihuset. Nu har jag mycket svårt att förstå att när man inom utskottet, som i det här fallet, borde ha en bestämd uppfattning man ändå skall låta bli att framföra den; låt vara att det blir en upprepning av vad man har sagt tidigare. Nog anser jag det riktigt att Kungl. Maj:t medan ett ärende är under beredning får veta att riksdagen har den och den uppfattningen i frågan och inte har ändrat sig från den gången man tidigare uttalade sig. Jag tycker det känns litet tomt att i utskottsutlåtandet läsa att utskottet hoppas att få ett allsidigt material för att kunna bedöma en fråga som man redan har en uppfattning i. Det sägs att det skall komma en proposition. Också 1967 fick vi löfte om att en sådan skulle komma 1968. Jag vet inte om garantierna är bättre den här gången. Det är ju så mycket som kan komma i vägen. När dessutom en enkel blick i korten ger vid handen att det inte är sannolikt att en blivande proposition kommer att innehålla regler om ett objektivt ansvar vid medicinsk behandling kunde det verkligen ha varit skäl för utskottet att redogöra för den tidigare ståndpunkten och stå fast vid den på ett kraftfullare sätt. Jag tänker på den ståndpunkt som man formulerat i orden att många skäl talar för att man även inom sjukvårdens och tandvårdens område skulle tillämpa skadeståndsansvar oberoende av vållande. Herr talman! En patient som blir omhändertagen för vård på sjukhus eller av läkare har i dag mycket små förutsättningar att bedöma vilken risk han utsätter sig för i det sammanhanget. Hans eventuella vetskap om att man numera har en oerhörd mängd tekniska hjälpmedel på olika områden inom sjukhusen kan kanske säga honom att han är i händerna mer på tekniker och teknik än på läkare och att riskerna därmed ökar för att eventuella skador inte kan läggas någon särskild människa till last som fel eller försummelse. Därmed blir ju vederbörandes möjligheter att få skadestånd för felbehandling ganska små. Det är ganska orimligt att man som patient skall behöva bli behandlad så att säga ”på egen risk” i så stor utsträckning som nu förekommer, ett förhållande som nu tydligen skall konserveras.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

Herr talman! Jag tror att man kan säga att det inte råder någon större meningsskiljaktighet i sak mellan majoriteten och reservanterna i detta ärende. Vi är ense om att den fråga det gäller är betydelsefull och att det är angeläget att den löses. Det är emellertid en komplicerad fråga, en av de många svåra frågor som är aktuella på skadeståndsområdet. Vi har, som herr Lidgard nämnde, att vänta ett omfattande lagförslag på skadeståndsrättens område under början av nästa år — vi hoppas åtminstone det. Majoriteten inom utskottet har framhållit vikten av att allt material som behövs då framlägges för riksdagen. Det bör sålunda finnas underlag även för alternativ till det förslag som propositionen kan komma att innehålla. Reservanterna har inte velat nöja sig med det utan ger anvisning på en viss lösning, som betecknas som införande av strikt skadeståndsansvar inom vårdområdet. Man tänker sig tydligen något liknande även beträffande personskada som drabbar anställd i arbetet. Utskottsmajoriteten har inte velat binda sig på det sättet utan att ha tagit del av det samlade utredningsmaterialet. En särskild anledning härtill är att det inom vårdområdet är mycket svårt att avgränsa de skador som ett eventuellt strikt skadeståndsansvar skulle gälla. För en person som är föremål för t.ex. läkarvård gäller ju normalt att anledningen till vården, sjukdomstillståndet, i och för sig innebär risker för skador exempelvis i form av mistade arbetsinkomster under sjukdomstiden. Vidare föreligger även under sjukdomstiden risker för olycksfall av ungefär samma slag som vi alla är utsatta för i det dagliga livet. I en läkares uppgift ingår vanligen en bedömning av den sjukes tillstånd efter föreliggande symtom och föreskrivande av lämplig behandling härför. Även om det senare skulle visa sig att diagnosen inte var riktig och att den föreskrivna behandlingen därför inte var ändamålsenlig, är det inte utan vidare klart att det bör vara ett ersättningsberättigande fall. Att avgränsa sådana fall som här angivits gentemot sådana, där det är rimligt att vederbörande huvudman bör svara för ersättning, är en besvärlig fråga. Hur den frågan kan lösas har givetvis stor betydelse för bedömningen av de problem som reservanterna nu vill ta ståndpunkt till.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

Herr talman! Jag förutsätter att reservanterna i första lagutskottet väl skall motivera den reservation som är fogad till utskottets utlåtande nr 67. Som motionär skall jag därför endast ta kammarens tid i anspråk under några få korta minuter. Efter vad jag nu erfarit, men inte kände till när jag väckte motionen I: 27, har detta ärende varit något av en följetong under hela 1960-talet. Det visar att många i denna kammare sedan länge med djupt allvar har känt till och icke bara allmänt beklagat att de skadestånd som döms ut av våra domstolar ytterst sällan blir infriade. Personer som utsätts för våldshandlingar blir inte ens ekonomiskt gottgjorda för de skador de åsamkas. För ett rättssamhälle är detta ett både oriktigt och orimligt förhållande. Trots förra decenniets flitiga motionerande i detta ärende — ett ärende som varje år får ökad aktualitet på grund av ökningen av antalet våldsbrott — är motionen nu aktuellare än någonsin. Ett rättssamhälles viktigaste uppgift är att garantera medborgarens personliga frihet till liv och lem. Detta kan inte samhället i dag med den våldsmentalitet som år för år ökar i omfång och brutalitet. Det som förr betraktades som en storstadsföreteelse — en avigsida på grund av den stora folkkoncentrationen — har nu brett ut sig till mindre tätorter och till den rena landsbygden. Våldsbrott som för inte så länge sedan gav upphov till feta rubriker i rikstidningarna har numera blivit så vanliga att de endast föranle der smånotiser. Men ändå möter vi varje dag i tidningarna stora rubriker som nu förbehålls de allra grövsta våldsbrotten. Alla dessa brott mot enskilda förorsakar inte bara tragik och stort lidande utan också tilltrasslad ekonomi. Våra poliser står tyvärr alltför ofta maktlösa, och även om polisen skulle få kraftigt utökade resurser, växer förmodligen våldsmentaliteten ändå. Samhällets minimiansvar måste vara att se till att offren för våldsutövning hålles ekonomiskt skadeslösa, eftersom samhället inte kan garantera säkerhet. Utskottsmajoriteten pekar på justitiedepartementets utredning och den promemoria som lagts fram om ersättning till brottsoffer. Men denna promemoria tillgodoser inte ens de ringaste och blygsammaste önskemål som medborgaren har rätt att framställa. De som blir utsatta för våld blir inte kompenserade mer än i ytterst få fall och i ytterst ringa mån. Ersättning utgår endast när det uppstår en ekonomisk nödsituation. I motionsparet 1:27 och II: 30 skisseras upp en allmän försäkring mot våldsbrott som innebär att staten ersätter de skadelidande med belopp som utdömts av domstol. Staten kan sedan på ett helt annat sätt än den enskilde bevaka sin fordran hos den skyldige. I de många fall där gärningsman ej ertappas, kan den ekonomiska skadegörelsen förslagsvis fastställas av riksförsäkringsverket. Svårigheten att nå fram till en godtagbar lösning torde ej vara alltför stor. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till första lagutskottets utlåtande nr 67 och som föranletts av bl.a. motionerna I:27 och II: 30.

Herr talman! Det är väl ingen som helst tvekan om att en stor och betydelsefull fråga avhandlas i det här utlåtandet, nämligen frågan om möjlig heterna till statlig ersättning åt personer som åsamkats skador genom brott. Icke desto mindre skall jag inte alls uppehålla mig vid den saken. Jag hänvisar till vad som står i reservationen och de motioner som har legat till grund för utlåtandet över huvud taget. Jag vill plocka fram en annan av de frågor som behandlas i utlåtandet, en delfråga som jag anser vara väldigt viktig just nu och som i hög grad står i fokus för samhällsdebatten. Jag avser frågan om polisens arbetssituation. Här i Stockholm har vi alldeles särskild anledning att tala om trygghet och ordning på gator och torg och andra allmänna platser. Det finns ständigt anledning att diskutera polisens situation, arbetsförhållandena och de anspråk som samhället och medborgarna ställer på polisen som ordningens upprätthållare.

Borgarråden Mehr, Hanson och Agrenius var helt överens om nödvändigheten av att förbättra polisens arbetssituation.

Nu är väl inte det här bara ett Stockholmsproblem. Vi kunde häromdagen läsa i tidningarna om ett bråk i Göteborg. Fyra polismän kunde där rätt lakoniskt konstatera att om de inte hade fått hjälp av vaktmän med hundar så hade deras nästa adress varit sjukhuset. Också i Visby, i Hultsfred och på många andra orter redovisas speciella problem. Att det blir problem är väl naturligt. Polismannens vilja och förmåga att ingripa med kraft och oräddhet i situationer, som ingen av oss här i salen skulle våga sig in i, är i inte ringa utsträckning beroende av det skydd som det allmänna är berett att ge polismannen. Antalet fall av polismisshandel var under första kvartalet i år 343 stycken. Det innebär jämfört med samma tid förra året en ökning med 10 procent. Mot denna bakgrund framstår det som särskilt otillfredsställande att frågan om ersättning för kroppsskador inte har blivit löst. Det finns aktuella exempel på att svårt skadade polismän efter åratal av väntan ännu inte har fått någon ersättning och inte ens något besked om de skulle kunna få någon sådan eller inte. Det är en nonchalans som jag tycker är anmärkningsvärd. Till detta kommer också en ny och i viss mån ofördelaktig praxis.

I den motion som ligger till grund för mitt anförande hade vi ett önskemål att åtgärderna skulle vidtagas så snabbt att de skulle kunna träda i kraft den 1 januari 1971. Detta kan tyckas vara en alltför kort förberedelsetid.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

Herr talman! I den reservation som är fogad till detta betänkande behandlas två frågor som är rätt olika. Den fråga som herr Lidgard berörde är ju speciell så till vida att riksdagen tidigare har varit enig om en sådan beställning till regeringen, men trots detta har ingenting hänt. Det gäller alltså här att upprepa en begäran som riksdagen redan tidigare framfört. Man måste understryka det anmärkningsvärda i att ingenting blivit gjort åt denna för ordningen i samhället och för den besvärliga polissituationen så viktiga fråga. Jag skulle emellertid vilja mera uppehålla mig vid den andra frågan, den som gäller ersättning av statsmedel för skada på grund av brott. även den frågan har, som herr Petersson nämnde, många gånger behandlats i riksdagen efter initiativ från folkpartiet. Jag skall gärna konstatera att frågan fallit framåt och att man kan vänta ett förslag till riksdagen inom kort.

I själva verket är förslaget så restriktivt att det är sannolikt att utbetalningarna från det föreslagna anslaget kommer att bli mycket obetydliga. Det är sålunda de statsfinansiella hänsynen som här har fått dominera. Det kan vara anledning att här peka på de punkter där de föreslagna reglerna ter sig särskilt otillräckliga. Till att börja med föreslås i promemorian, att ersättning skall utgå endast för personskada. För egendomseller annan förmögenhetsskada skall ingen ersättning utgå. Det kan visserligen vara riktigt att det ter sig mera angeläget att kompensera för personskador än för egendomsskador. Men det bör också ihågkommas att personskadorna i de flesta fall föranleder ersättning från socialförsäkringen, visserligen inte till 100-procentiga belopp men dock på ett sätt som tillgodoser de viktigaste behoven. Det kan därför ifrågasättas, om icke omständigheterna kan vara väl så ömmande ur social synpunkt t.ex. när någon rånats eller bestulits på sitt sparkapital eller fått sitt hem vandaliserat som när någon blivit misshandlad. I fråga om ekonomiska skador är det dock uppenbart att någon automatisk rätt till ersättning av statsmedel enligt skadeståndsrättsliga grunder icke kan införas utan att en diskretionär prövning ur sociala och andra synpunkter måste förutsättas. Detta bör dock ej utgöra hinder för införande av ersättningsmöjlighet. En sådan prövning föreslås även i promemorian beträffande personskador, fastän vi reservanter i detta fall kanske inte anser prövningen vara oundgänglig. Även när det gäller personskador föreslås i promemorian starka begränsningar. Sålunda skulle i regel ersättning ej utgå för ideell skada, t.ex. för sveda och värk eller framtida men. Vidare föreslås beloppsgränser så att skador under 500 kronor inte skulle ersättas och ett maximum uppställas vid 50 000 kronor. I dessa avseenden är det angeläget med generösare normer. Även skador under 500 kronor kan för många vara mycket kännbara, och om det gäller bestående men med hög invaliditetsgrad räcker livränta, som har ett kapitalvärde på 50 000 kronor, inte långt. Det bör observeras att den ersättning som utgår från socialförsäkringen i princip baseras på aktuell inkomst vid skadetillfället, medan civilrättsligt skadestånd kan grundas på den inkomst som för framtiden kan påräknas. Den som vid skadans inträffande inte hade förvärvsarbete torde vid full invaliditet från socialförsäkringen endast få folkpensionsförmåner. Sådana synpunkter har också påtalats under remissförfarandet. Bl.a. har en tung remissinstans, socialstyrelsen, på yrkat generösare ersättningsgrunder vid personskador, i princip enligt skadeståndsrättsliga regler utan begränsningar uppåt och nedåt. Även om det inte är uteslutet att regeringsförslaget kan komma att gå längre än promemorian, har vi reservanter inte velat underlåta att innan beslutet fattats uttala vår mening i denna fråga och stödja de remissinstanser som har uttalat sig i sådan riktning. Beträffande den andra fråga som herr Lidgard var inne på kan jag nöja mig med att instämma i vad han anförde. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen, vari yrkas på en skrivelse till Kungl. Maj:t i dessa båda frågor.

Herr talman! I det halva dussin motionspar som behandlas i detta utlåtande tas frågor upp om ersättning av allmänna medel till dem som lider skada genom brottsligt förfarande. De tidigare talarna har redogjort för denna sak. Motionerna har olika räckvidd. Medan några tar sikte på personskador, föreslås i andra att staten skall garantera ersättning även till dem som har blivit utsatta för stöld och bedrägeri. I god enighet har dock reservanterna knutit in alla motionerna i en säck och begärt en skyndsam utredning i parlamentariska former. Såsom här har sagts har dessa frågor flera gånger tidigare varit föremål för behandling i riksdagen. Vid 1966 års riksdag godkändes ett utlåtande från första lagutskottet, vari bl.a. framhölls att skäl kunde finnas att i större utsträckning än för närvarande medge ersättning av det allmänna vid personskador. Till stöd för denna uppfattning påtalade utskottet det stora antalet förekommande våldsbrott och de allvarliga skador som dessa ofta förorsakade. Det kunde enligt utskottets mening i första hand övervägas ett utbyggande av statens ansvar för skada förorsakad av rymlingar till att omfatta personskada vållad t.ex. av den som är föremål för kriminalvård i frihet. Utskottet förordade att dessa frågor skulle ägnas uppmärksamhet vid arbetet med utformandet av skadeståndsrätten. I det nu föreliggande utlåtandet konstaterar utskottet att frågan om ersättning av det allmänna för skada åsamkad genom brott blivit föremål för utredning enligt utskottets intentioner. En promemoria med förslag till en ersättningsordning för brottsoffer 1lades fram i september i år. Enligt uppgift är denna, efter remissbehandling, föremål för fortsatta överväganden i Kungl. Maj:ts kansli. Förslag i frågan väntas komma att läggas fram i statsverkspropositionen vid nästa års riksdag. Herr Lidgard yttrade att utskottsmajoriteten inte ville störa Kungl. Maj:t i propositionsskrivandet. Reservanterna kan väl heller inte gärna göra anspråk på att få vara med om att skriva Kungl. Maj:ts propositioner. När förslagen ligger på riksdagens bord blir det ju tillfälle att genom motioner eller på annat sätt ge sin mening till känna. Det s.k. rymlingsanslaget är, såsom framgår av utlåtandet, föremål för utredning inom justitieoch socialdepartementen. Motsvarande utredningar pågår inom de övriga nordiska länderna efter en rekommendation av Nordiska rådet. Intressant i detta sammanhang är den nya form av försäkring — som inte berörts av tidigare talare men som inte får förbigås — som innebär att försäkringsbolagen förskotterar belopp som försäkringstagaren enligt skadeståndsrättsliga grunder är berättigad till för personskada som tillfogats honom uppsåtligen. Denna försäkringsform ingår i försäkringar av typen hemoch villaförsäkring samt även i reseförsäkring. Man räknar med att det i dag finns bortåt 2,5 miljoner dylika försäkringar. Om man därtill lägger ett ännu större antal stöldförsäkringar kan man konstatera att medborgarna själva i stor utsträckning genom försäkringar eliminerat skadeverkningar av i samhället förekommande brottslig verksamhet. Det är dock i första hand de förslag som väntas bli framlagda i nästa års statsverksproposition samt det förhållandet att det har signalerats att det till nästa år även kommer att läggas fram förslag till ny skadeståndslagstiftning som har föranlett utskottet att yrka avslag på motionerna. Det dröjer inte länge förrän propositioner i frågan ligger på riksdagens bord. Vid det tillfället torde det även bli möjligt — med underlag av det material som då finns tillgängligt — att göra en säkrare bedömning av hela detta problemkomplex. Herr Lidgard berörde även poliserna. Det torde inte råda delade meningar här i riksdagen om att dessa bör få tryggare arbetsförhållanden. Jag kan emellertid erinra om att även poliserna kommer att beröras av den väntade propositionen om ersättning från det allmänna till dem som drabbas av brottslig verksamhet. Man får inte heller bortse från att detta också kan betraktas som en avtalsfråga mellan arbetsmarknadens parter. Det finns även andra grupper i samhället som är särskilt utsatta i detta sammanhang: vaktmanskap, tulltjänstemän, vårdare vid sjukhus m.fl. även det förhållandet bör tas med i bilden. För övrigt torde inte råda delade meningar om att särskilt poliserna bör beredas större trygghet i sin verksamhet. Herr talman! Jag ber att med de framförda motiveringarna få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt ta upp någon polemik. Men när herr Svedberg i slutet av sitt anförande talade om tryggheten i samband med avtalsförhandlingar, så måste jag reagera.

De måste ha tryggheten att åtminstone veta att om de lider någon skada i sitt arbete, så skall den täckas av deras huvudmän. Detta tycker jag är så naturligt att vi inte behöver föra in det i avtalsdiskussionen. Vi klarade förresten av den saken förra gången vi talade om detta ärende. Därutöver vill jag säga att jag tycker att det här föreligger en anmärkningsvärd brist på respekt för vad riksdagen har uttalat i detta sammanhang. Första lagutskottet begärde för ett par år sedan att skyndsamma åtgärder skulle vidtas just beträffande polisen. Ingenting har hänt på detta område, och nu kopplas ärendet ihop med en allmän lagstiftning. Det är inte nödvändigt att man gör den sammankopplingen, utan man kan mycket väl lösa problemet för polisens del utan att blanda in andra arbetstagargrupper eller andra människor över huvud taget.

Det är riktigt att detta ärende har behandlats tidigare i första lagutskottet. Men vi kan i varje fall konstatera att det förslag till allmänna bestämmel ser om ersättning för skador genom brott, som nu kommer att framläggas, även omfattar poliserna och de svårigheter de har i sin yrkesutövning.

Herr talman! Under senare tid har det förts förhandlingar mellan representanter för myndigheter och representanter för på fångvårdsanstalter intagna. Delvis har dessa förhandlingar förts under vad som skulle kunna kallas för strejkhot i en eller annan form. Man har kanske haft anledning att förvåna sig över vissa inslag i dessa förhandlingar. Därmed är, herr talman, icke sagt att icke myndigheterna bör lyssna på vad som sägs från de intagna. Tvärtom. Det finns säkert berättigade önskemål i det sammanhanget som kan tillgodoses, och det finns säkerligen anledning till reformer inom såväl detta som många andra områden av kriminalvården. Jag säger detta bara för att understryka att det borde vara minst lika angeläget att se till att man får ett bättre rättsskydd för medborgarna i gemen och för poliser som drabbas av skada i sin yrkesutövning. Polismän kan fortfarande få vänta i åratal på ersättning. Det borde vara angeläget för samhället att tillse att den frågan löses. Så har inte skett trots att riksdagen varit inne på frågan så ofta. Detta är djupt otillfredsställande. Det är riktigt som herr Alexanderson säger att den promemoria som uppgjorts i justitiedepartementet inte tillgodoser de anspråk man bör ställa på ett förbättrat rättsskydd i detta avseende. Detta påpekar reservanterna. Därför blir ju på sätt och vis varje röst för reservationen också ett understrykande av en meningsyttring inför det författande av en proposition som pågår eller skall påbörjas.

Herr talman! Här föreligger till kammarens behandling en motion från centern om en sänkning av den övre åldersgränsen för uttag av ATP-avgift. Denna motion är väckt mot bakgrund av det förhållandet att ökade svårigheter för äldre människor att skaffa sig arbete mer och mer tornats upp. Vi menar att ett bifall till motionen skulle vara ett led i en strävan att underlätta förutsättningarna för dessa människor att få sysselsättning i den egentliga produktionen. Statistiskt sett är det lätt att påvisa att svårigheterna för denna arbetskraft ökat under de gångna åren. Jag tror att var och en kan finna belägg för detta också i den krets där han är verksam.

Arbetslösheten just i dessa åldrar har också ökat. Mot bakgrund av de strukturförändringar och andra omställningar som sker kommer säkerligen dessa problem att kvarstå. Ja, sannolikt kommer de att öka yvtterligare. Jag tror inte att motionens förslag, om det går igenom, kommer att kunna helt lösa dessa problem, men säkerligen blir de mindre. I de motioner som väckts har vi också rekommenderat en lång rad andra åtgärder, men dessa motioner har hänvisats till annat utskott för behandling i annat sammanhang. ATP-systemet bygger på praktiska och generella principer. Det finns ingen individuell registrering av människor, ingen individuell premieinbetalning. Man betalar ATP-avgift upp till 65 års ålder i förhållande till den intjänade lönen. Det är ett praktiskt och rationellt system. Jag vill understryka att motionens förslag inte på något sätt skulle ändra dessa principer. Vad som skulle ske, därest densamma bifalles, är endast att ATP-avgiften tas ut under en mer begränsad tid av människans verksamhetsår. För den enskilde betyder detta helt naturligt ingenting, eftersom avgiften dras av på lönen — det är ingenting han märker. Även för företagen — det kan ha sitt intresse att också ta med dem i bilden — kommer motionens förslag inte att medföra någon förändring, för så vitt de anställda representerar ett åldersgenomsnitt av arbetsmarknaden. De kommer då att betala in lika mycket som nu, eftersom det totala uttaget enligt vårt förslag skall vara lika stort som tidigare. De positiva effekterna av ett dylikt system möter den enskilde i egenskap av arbetssökande om han är över 55 år, om nu den åldersgränsen fastställes. Det tror jag är någonting mycket väsentligt. Jag tror att effekterna blir positiva också för företagen, i varje fall som jag ser det och som jag är över tygad om att den alldeles övervägande delen av riksdagsledamöterna också ser det.

I konsekvens därmed kommer också förslaget att verka så att de företag som fått uppleva motsatsen, kanske att den yngre arbetskraften flyttat från den ort där företaget är beläget, självfallet kommer billigare undan. Som bekant finns det även sådana företag, och de har i regel en låg betalningsförmåga. Jag tror att det skulle vara något positivt med hänsyn till den balans för både sysselsättning och företagande här i landet som vi väl alla strävar efter. Förslaget har som bekant varit ute på remiss, och det har — bortsett från RLF som tillstyrkt detsamma — inte fått något välvilligt mottagande. Det är för mig något förvånande mot bakgrund av vad jag här redovisat. Gemensamt för alla remissinstanser är dock att de erkänner att problemet finns, att det alltså finns svårigheter för den äldre arbetskraften. Man säger sig också vilja lösa det. även det är i och för sig intressant att konstatera. Personligen hade jag dock inte väntat mig något annat från de håll varifrån man hämtat remissyttranden. Gemensamt är också att man anser att problemet absolut inte kan lösas på det sätt som föreslås i motionen. De betvivlar t.o.m. att problemet ens i någon mån skulle kunna lösas genom att gå på den linje som här föreslagits. Motiven för avslagen är skiftande — de är både principiella och speciella. De är också många. Intressant är att konstatera att t.ex. riksförsäkringsverket trots ett mycket långt yttrande avslutningsvis reserverar sig för att ver ket kanske inte kunnat få med alla svårigheter som finns på detta område. Remissinstanserna har således bemödat sig om att plocka fram alla de svårigheter som över huvud taget skulle kunna tänkas i samband med prövningen av ett sådant system. LO skriver i sitt yttrande att det ligger ett egenvärde i att ha samma intjänandetid som finansieringstid. Jag har mycket svårt att föreställa mig hur den enskilda människan upplever detta egenvärde. Genom sin generella verkan, säger LO vidare, skulle detta förslag få svåröverskådliga konsekvenser. Det slår mycket ojämnt i olika branscher och i olika företag. Det senare är riktigt, det har jag redan redovisat, men jag vill hävda att om förslaget slår ojämnt, så kan det från den utgångspunkten sett ligga en hel del positivt i det. LO säger vidare att om man vill angripa den äldre arbetskraftens problem fordras härför riktade arbetsmarknadspolitiska åtgärder och inte relativt godtyckliga generella subventioner till företagen. Jag har redan antytt att vi inte menar att förslaget löser problemen — men det gör dem mindre. TCO säger att om förslaget antas skulle man därigenom helt enkelt ge ATP-systemet en helt annan funktion vid sidan om dess egentliga som är att svara för ålderstryggheten. ATP skulle då i viss mån få en funktion som vore arbetsmarknadsreglerande. Mot detta vill jag invända att det i och för sig inte är någonting nytt. Under alla de diskussioner som förts om ATP har man i ATP lagt in en mycket väsentlig samhällsfunktion vid sidan om detta med ålderstrygghet för människorna. Man har helt enkelt också via ATP tryggat kapitalbildningen i det här landet. ATP har alltså redan andra funktioner än just de trygghetsskapande. Om man skulle så att säga inordna ytterligare en vore det väl enbart något positivt. För att gå vidare bland remissyttrandena kan jag nämna att SAF anför att ett sådant system skulle vara psykolo giskt motbjudande för den överåriga arbetskraften. Jag har mycket svårt att förstå det också. Åldern är ju en för oss alla gemensam åkomma som drabbar generellt, och generella åkommor brukar vi kunna bära. Det är en långt sämre psykologi att ta till andra åtgärder. Här talas i vissa sammanhang om att man för att klara denna problematik kan bli tvingad att t.ex. ålägga företagen att i viss utsträckning anställa äldre arbetskraft. Om man skall tala om åtgärder som är besvärliga för äldre människor, måste väl en sådan åtgärd vara långt värre än en lösning av det slag vi föreslår. Slutligen, herr talman, några ord om de fria företagarna, som också är inrangerade i detta system. Jag är helt på det klara med — och denna ståndpunkt har också vissa remissinstanser intagit — att en sänkning av åldersgränsen måste vara generell och gälla även enskilda företagare. Detta kommer inte heller att möta några svårigheter. Här framhålls en rad besvärligheter också när det gäller denna sida av saken. Man menar att exempelvis sådant kan hända, att en företagare har sin högsta inkomst under de år han inte skall betala någon avgift. Sådant kan naturligtvis hända, men jag vill påstå att det inte hör till det normala. Det vanliga är nog att man har sin högsta inkomst före 55 års ålder. Det anförs vidare att en människa kan flytta in i landet efter 553 års ålder och då få en tredjedels pension. Det är naturligtvis riktigt, men det finns också exempel på företagare som har betalat pensionsavgift och som flyttar ur landet. Dessa fall kan rimligen kvittas mot varandra. Man har alltså dragit fram undantagsfall för att konstruera svårigheter. Den övervägande delen av företagarna kommer inte att spekulera i sådana möjligheter. Herr talman! Med denna redogörelse som bakgrund ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottsutlåtandet.
Herr talman! Det är riktigt som herr Kristiansson här anfört att andra lagutskottets utlåtande nr 91 endast behandlar en av de motioner som väckts angående åtgärder för att hjälpa den äldre arbetskraften. En motion med betydligt större innehåll behandlas näst efter detta ärende på föredragningslistan. Det finns alltså möjlighet för herr Kristiansson att framföra sina synpunkter beträffande övriga detaljer vid behandlingen av allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 74. Det är också riktigt som herr Kristiansson säger, att riksförsäkringsverket har ägnat stort intresse åt frågan om hur det ställer sig med en sådan här åldersgräns för dem som betalar egna avgifter till pensionssystemet. Jag skall inte ägna mig åt dessa svårigheter. Att de finns är ett faktum, men de är inte alls avgörande för mitt ståndpunktstagande till det motionsyrkande som behandlas i andra lagutskottets utlåtande. Som herr Kristiansson också har observerat är det inte mer än en enda av tio remissinstanser som har tillstyrkt framställningen om en utredning i berörda syfte. Sveriges hantverksoch industriorganisation har tillstyrkt under förutsättning att avgifterna inte höjs för de andra, vilket innebär att organisationen anser sig kunna tillstyrka förslaget, om man inte behöver höja avgiften för den yngre arbetskraften. Organisationen anser alltså att det finns möjligheter att slopa avgiftsbetalningen för de 650 000 personer som är över 55 år och att ändå klara pensionssystemet. Jag får i alla fall ge motionärerna hedern av att de inte tror på denna möjlighet, eftersom motionsyrkandet går ut på att bortfallet av avgifter för den äldre arbetskraften skall kompenseras genom avgifter som tas ut av den yngre arbetskraften. Flertalet remissinstanser avstyrker motionärernas förslag huvudsakligen av det rent principiella skälet att man inte bör använda pensionssystemet till att försöka lösa arbetsmarknadspolitiska problem. Jag ansluter mig till samma uppfattning och anser att man inte bör göra detta. Effekten av ett bifall till motionsyrkandet, som i och för sig egentligen bara avser en utredning — även om det skulle bli ett positivt resultat av utredningen — blir relativt litet i verkligheten. Eftersom avgifterna för de anställda betalas kollektivt av arbetsgivaren, kan jag inte förstå att han skulle påverkas i någon som helst grad beträffande valet av arbetskraft, om han hade möjlighet att välja på yngre och äldre arbetskraft. Om den totalsumma han skall betala in till pensionssystemet inte förändras — han redovisar inte någon avgift särskilt för de anställda utan redovisar en totalsumma, på vilken avgiften beräknas — måste effekten bli relativt liten. Det blir naturligtvis en viss fördel för den arbetsgivare som uteslutande har äldre arbetskraft anställd eller till mycket stor del har äldre arbetskraft anställd. Då blir det hela naturligtvis billigare för denna arbetsgivare, men hur många arbetsgivare är det som på sikt kalkylerar med att kunna klara sig uteslutande med anställda över 55 år? Det är ingen som räknar därmed, inte ens de mest optimistiska. Visserligen tror jag att en mycket stor procent av jordbrukets anställda och möjligen också av dem som arbetar i eget jordbruk är över 50 år, men procentandelen av de förvärvsarbetande inom jordbruket sjunker år efter år. Oavsett vad som skulle befinnas vara praktiskt för jordbrukets del, spelar detta en mycket liten roll för det stora hela. Så länge flertalet av de förvärvsarbetande är under 55 år, kommer det inte att bli någon vinst, om avgifterna läggs på denna grupp och om de som är över 55 år blir befriade från avgift — effekten blir precis densamma. Motionärerna räknar inte ens själva med att kunna lösa hela problemet med en sådan ändring som de föreslår. Jag tror att det här gäller sjunde punkten i ett program som på övriga sex punk ter också avser åtgärder för att lösa den äldre arbetskraftens problem. Föreliggande förslag är alltså bara en liten del som berör endast dem som har arbete eller genom ändringen skulle få ökade möjligheter att skaffa sig sysselsättning. Fortfarande kommer huvuddelen av de åtgärder som måste vidtas för att lösa den äldre arbetskraftens problem att vila på arbetsmarknadsmyndigheterna — det är ett arbetsmarknadsproblem och kommer att så förbli. Denna uppfattning har inte kommit till uttryck i remissinstansernas utlåtanden, men detta till trots kan den ju ha sitt intresse. Arbetsmarknadsstyrelsen har inte uttalat någon mening om den föreslagna åtgärden utan bara nämnt en del siffror, bl.a. att 650 000 förvärvsarbetande är över 55 år och att 15 000 av dessa är arbetslösa. Kanske har läget i dag försämrats så att 20000 55-åringar och äldre är arbetslösa. Mot den bakgrunden tycker jag att motionärernas förslag är underligt. Skall man försöka lösa problemen för 20 000 människor genom att vidta en generell åtgärd som berör 650 000 arbetande, när man ändå är medveten om att det väsentliga av det som måste göras ligger på ett annat plan? Herr talman! Ingen tvivlar på motionärernas goda vilja att nå ännu bättre resultat i fråga om att bereda de äldre sysselsättning, men såväl andra lagutskottets majoritet som flertalet av remissinstanserna tvivlar på att man skulle uppnå så värst mycket genom att vidta de åtgärder som föreslås i motionerna. Med hänsyn härtill yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Huvudintrycket av herr förste vice talmannens anförande är för mig att han dimensionerar ner vad man vinner med ett genomförande av motionärernas förslag och att han dimen sionerar upp svårigheterna. Vad som bör framhållas i det här sammanhanget är ju att den föreslagna åtgärden är mycket enkel. Den är så enkel att den kan vara värd att pröva, även om man inte uppnår några stora resultat. Det kan nämligen inte vara nämnvärt större svårigheter med att avkorta premieuttaget vid 55 års ålder än att göra det vid 65 års ålder. Arbetsgivarna får nu sortera ut uppgifterna om de anställda som uppnått 65 års ålder. Det skulle inte vara av intresse för företagare att anställa äldre arbetskraft endast i de fall då vederbörande har enbart sådana personer anställda som uppnått den föreslagna åldersgränsen, utan det måste vara intressant i alla lägen, eftersom det totala avgiftsuttaget är beroende på proportionerna mellan yngre och äldre arbetskraft. Jag hävdar än en gång att den föreslagna ordningen är ointressant för den arbetsgivare vars arbetsstyrka har en genomsnittsålder som överensstämmer med åldersgenomsnittet på arbetsmarknaden, men det blir dyrare för den som har plockat till sig enbart den högeffektiva yngre arbetskraften och billigare för den som har den äldre arbetskraften kvar. I vissa fall finns det kanske inte tillgång till annat än äldre arbetskraft, och jag anser att man på det här sättet mycket väl kan medverka till att lösa en rättvisefråga. Sedan några ord om att man inte skall försöka klara arbetsmarknadsmässiga problem via ATP. Jag förstår inte varför man inte skulle kunna använda detta medel lika väl som alla andra för att lösa ett angeläget samhällsproblem.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag har försökt att dämpa den stora optimism som kommit till uttryck i motionerna och i herr Kristianssons anförande när det gäller de positiva verkningarna av ctt bifall till motionsyrkandet och sedermera ett positivt resultat av den utredning man begär. Vi tror inte på effekten av en sådan ändring i avgiftssystemet som här föreslagits, och det gör inte remissinstanserna heller. Naturligtvis kan man också ta remissyttrandena med en nypa salt. Men eftersom det är arbetsmarknadsorganisationerna som har yttrat sig i denna fråga, och då såväl arbetarparten som arbetsgivarna har ungefär samma inställning, så måste det väl finnas skäl att ta fasta på vad de har sagt. De positiva verkningarna blir antagligen mycket ringa; de negativa har jag inte yttrat mig om i någon större utsträckning. Om man verkligen kunde räkna med en fullgod effekt av den föreslagna ändringen, så skulle man naturligtvis försöka klara av både administrativa och övriga problem, som kan medfölja en sådan ändring. Men jag ansåg redan från början att det saknar betydelse för dem som skall ta ställning till motionsyrkandet.

Han måste ju ändå registrera pensionsgrundande inkomst för vederbörande; de skulle ju få räkna även åren efter 55 år och till den slutgiltigt bestämda åldersgränsen som pensionsgrundande. Denna åldersgräns kan ju komma att sänkas från nuvarande 67 år till 65 år, och detta kan möjligen få som konsekvens att man även sänker gränsen för avgiftsbetalningen till ATP-systemet.

Herr talman! Till tredje lagutskottets föreliggande utlåtande nr 77, där jag står såsom medmotionär och dessutom har deltagit i utskottsbehandlingen, finns inte fogad någon reservation. Det är därför givetvis inte min avsikt att här komma med något yrkande eller polemisera mot utlåtandet. Jag vill endast helt kort motivera varför jag inte har funnit anledning att reservera mig. I huvudfrågan — beträffande yrkandena om åtgärder mot förorening genom olja — har inte något inträffat som givit mig anledning att ändra uppfattning. Jag tror att den i stort delas även av utskottets ledamöter. Motionen framlades under den allmänna motionstiden, och sedan dess har två händelser inträffat genom vilka våra motionsyrkanden bör kunna tillgodoses. Tidigare gällande förordningar och kungörelser, som inte varit tillräckligt verkningsfulla, har kompletterats med kungörelse från kommerskollegium den 30 juni 1970, som trädde i kraft den 1 oktober. Denna kungörelse innefattar bestämmelser om åtgärder till skydd mot vattenförorening genom brandfarlig vätska. Kungörelsen ersätter en tidigare kungörelse av 1964 och bör, rätt tillämpad, kunna lösa flera av de problem vi berör i vår motion. Jag skall inte gå in på detaljer utan hänvisar i det avseendet till utlåtandet. Därjämte har Kungl. Maj:t — också detta efter det att motionen avgivits — genom bemyndigande den 6 februari 1970 tillsatt särskilda sakkunniga för översyn av naturvårdslagen. De allmänna direktiven för dessa sakkunniga — naturvårdskommittén — torde göra det ofrånkomligt för kommittén att närmare utreda den del av oljehanteringen som avser nedskräpning i naturen genom avsiktligt utsläpp eller genom utkast av oljeprodukter. Därmed skulle i huvudsak våra motionsyrkanden ha blivit tillgodosedda innan motionerna utskottsbehandlades. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande i denna fråga.

Herr talman! Även när det gäller tredje lagutskottets utlåtande nr 78 har Kungl. Maj:t — genom den enligt bemyndigande den 6 februari 1970 av chefen för jordbruksdepartementet tillkallade naturvårdskommittén — gjort en reservation helt onödig. I egenskap av huvudmotionär har jag såväl av kommitténs ordförande som av ledamoten i kommittén, utskottets värderade ordförande, mottagit försäkringar om att de av motionärerna aktualiserade frågorna kommer att upptagas till seriös behandling. Jag har tagit fasta på dessa löften och hoppas att givarna får tillfälle att uppfylla dem. Må det ges mig tillfälle att sända med ett ord på vägen. Vår motion avser inte i främsta rummet de i planerna upptagna s.k. grönområdena, inte heller kravet att åker skall brukas som åker, äng som äng och skog som skog. Vi vill gå längre. Vi menar att innehav av svensk jord är ett privilegium som förpliktar, vare sig det är staten, kommunen, bolaget eller den enskilde som äger jorden. Av skäl som det ges exempel på i motionerna skall jorden inte läggas för fäfot som ett spekulationsobjekt, som en markreserv eller vad man vill kalla det. Den skall vårdas, inte göras till maskrosodling eller risbacke. Det finns exempel som är avskräckande. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Under 1960-talet har insikten om att våra naturresurser är allvarligt hotade på grund av förbrukning, förslitning och nedsmutsning vuxit sig stark. Debatten i riksdagen och annorstädes har varit intensiv, och åtgärder för att stoppa miljöförstörelsen har vidtagits i allt snabbare takt. Vi har här i riksdagen fattat beslut om miljövårdens organisation och uppläggning. Lagar har stiftats, och ekonomiska resurser har, om ock i begränsad omfattning, satsats på miljövården. Men ingen vill i dag säga att miljövården var den del i vårt samhällsbyg gande som klarades av på 1960-talet. Nej, herr talman, snarare tvingas vi konstatera att det mesta kvarstår och att en väsentligt ökad resurstilldelning blir nödvändig. Det är inte svårt att göra en inventering av resterande miljöproblem som belyser det påståendet. Vi har i en partimotion från folkpartiet pekat på en rad allvarliga hot mot vår miljö som enligt vår mening snarast måste belysas och motarbetas genom lämpliga åtgärder. Metodiken i miljövårdsarbetet har i huvudsak hittills inneburit att utföra delutredningar och fatta beslut inom den därigenom belysta sektorn. I några fall har, som utskottet påpekar, mera samlade probleminventeringar gjorts. Främst bör kanske i det sammanhanget naturresursutredningen nämnas. Vi menar för vår del att en utredning nu bör tillsättas med uppgift att utarbeta ett miljövårdsprogram till ledning för fortsatt forskning samt för lagstiftning och åtgärder i övrigt på miljövårdens område.

Av remissvaret framgår således att naturvårdsverket inte har någon invändning mot själva utredningsyrkandet men anser att tiden ännu inte är mogen för förslaget. Skälet till naturvårdsverkets avvaktande hållning är detsamma som utskottsmajoriteten motiverar sitt avslagsyrkande med, nämligen det att utredningsarbete pågår för närvarande på olika delområden inom miljövården och att dessa utredningar först bör slutföras innan ett mer samlat utredningsuppdrag startas. Herr talman! Jag tycker att det finns anledning att fundera litet över den mot motionen framförda invändningen. Utskottet har i sin skrivning tagit upp till diskussion åtskilliga av de miljöproblem som omnämns i motionen och redovisat dagsläget, dvs. talat om vad som gjorts, vilka utredningsförslag som väntas osv. Det är en intressant läsning. Den visar bl.a. att förslag redan framlagts eller väntas bli framlagda inom en relativt nära framtid i en rad frågor. Det gäller exempelvis arbetsgruppen för de outbyggda Norrlandsälvarna, arbetsgruppen för landskapsvård vid jordbruksrationalisering och expertgruppen på bilavgasområdet. Miljökontrollutredningen uppges under 1971 lägga fram ett viktigt lagstiftningsförslag inom sitt område, och den länge efterfrågade skissen till en fysisk riksplanering har ju utlovats under nästa år. Redovisningen visar således att läget i själva verket är gynnsamt för en sammanfattande utredning. Självfallet kommer delutredningar att fortsätta sitt arbete på väsentliga avsnitt inom miljövården parallellt med den av motionärerna önskade utredningen. Naturvårdsverket har i sitt yttrande omnämnt några sådana. Men den viktiga frågan är: När kommer all utredningsverksamhet att vara avslutad inom miljövården? Såvitt jag kan förstå är svaret på den frågan: aldrig. Erfarenheten från andra samhällsområden säger oss att sammanfattande utredningsuppdrag görs och måste göras parallellt med närliggande utredningsuppdrag. Med underhandskontakter mellan sådana utredningar går det att klara av eventuella samordningsproblem. I den senaste tidens miljövårdsdebatt har rests åtskilliga frågor som motiverar att vi inför 1970-talet skaffar oss den kringsyn som vi menar att den åsyftade utredningen kan hjälpa oss Om ett miljövårdsprogram med. Några exempel på frågor som behöver belysas bör kanske nämnas här. Naturvårdsverket är i sitt yttrande bl.a. inne på hur miljövärdena skall kunna vägas in i beräkningen av nationalprodukt och standardnivå. Vi har säkert att förvänta oss en prissättning på varor och tjänster som i högre grad baseras på miljöaspekter. En annan viktig fråga är vilka medel vi har till förfogande i miljövårdspolitiken. Lagstiftningen har som bekant hittills varit vårt viktigaste vapen och kommer sannolikt att så förbli. Men i vad mån och på vilka områden bör andra hjälpmedel — exempelvis avgiftsbeläggning, skatter, alternativt skatteavdrag — med fördel utnyttjas? En annan väsentlig uppgift är att ta upp Pprioriteringsfrågorna. Utredningar, inventeringar och forskning har påvisat många viktiga miljövårdande åtgärder som snarast bör vidtas men som vi på grund av bristande ekonomiska och personella resurser hittills inte orkat med. En bedömning måste göras, vilka åtgärder som bör prioriteras och i vilken takt vi anser oss kunna verkställa dem. Dessa och åtskilliga andra frågor bör klarläggas för att mera preciserade ställningstaganden skall kunna ske. Detta är inte minst angeläget när vi med tillfredsställelse kan notera att internationella överväganden blir allt vanligare i miljövårdsfrågor. Våra intressen kan bättre hävdas i internationella sammanhang, om vi har klarat ut vad vi främst vill utföra under de närmaste åren och hur vi skall gå till väga för att nå de uppsatta målen. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! I reservationen till detta utskottsutlåtande hemställes om en utredning med uppdrag att utarbeta ett miljövårdsprogram till ledning för bl.a. forskning, lagstiftning och åtgärder i övrigt på miljövårdens område. Detta har understrukits mycket tydligt av herr Wirtén. Som framgår av utskottets utlåtande är praktiskt taget alla frågor som berör miljövården antingen under utredning eller uppmärksammade på annat sätt. Jag skall inte här närmare gå in på alla de aktiviteter som är på gång i dessa frågor utan bara peka på några av dem. I det motionspar som ligger till grund för utskottets utlåtande beröres bl.a. frågan om tillsättandet av en parlamentarisk kommitté med uppgift att följa arbetet med den fysiska riksplaneringen. I förra veckan behandlade riksdagen motioner och ett utskottsutlåtande från allmänna beredningsutskottet rörande just dessa spörsmål. Bakom detta utlåtande stod ett enhälligt utskott med ett avstyrkande av ett förslag om tillsättande av en sådan parlamentarisk utredning. Man ansåg det inte vara lämpligt att tillsätta en sådan utredning med hänsyn till att regeringen sysslar med den fysiska riksplaneringen och har utlovat att densamma givetvis skall komma på remiss. Då får riksdagsmännen möjlighet att yttra sig över den. En annan fråga som är mycket viktig när det gäller miljövården är rening av avloppsvattnet. Jag vill bara här erinra om de åtgärder som vidtagits på detta område. Inte mindre än 84 miljoner kronor har ställts till förfogande av myndigheterna för att tillskapa höggradiga reningsverk. Och för någon vecka sedan meddelade jordbruksministern att man siktar till att praktiskt taget alla större orter inom 5—6 år skall vara försedda med höggradiga reningsverk. Detta betyder givetvis en mycket kraftig satsning på detta område. Vad gäller rening av avgaser och blyhalt i bensinen har herr Wirtén redan talat om vad som är på gång i dessa avseenden. Vi kan vänta ett expertutlåtande innan året är slut, varpå man får möjlighet att ta ställning till detta. Det är självskrivet att det blir fråga om att prioritera, men den prioriteringen kan man näppeligen göra förrän man fått klart för sig, på vilka områden man skall sätta in de miljövårdande åtgärderna. Detta kan man inte få klart förrän dessa utredningar är färdiga och man kan ta ställning till dem. Utskottsmajoriteten har liksom naturvårdsverket i sitt yttrande menat att det inte finns någon anledning att nu tillsätta ytterligare en utredning. Låt oss i stället avvakta det som nu är på gång och sedan ta ställning till de förslag som kommer att framläggas, varefter det kan övervägas vilka åtgärder som behöver vidtas på detta område. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Även i detta utlåtande har en motion som tar upp en miljövårdsfråga behandlats. Motionen I: 959 går ut på att 1969 års parlamentariska kommitté skall få tilläggsdirektiv om utarbetande av riksnormer för buller. Dessa skulle också kunna läggas till grund för arbete i internationellt sammanhang. Motionens utgångspunkt är att bullerbekämpningen borde få samma resurser som kampen mot dåligt vatten och luftföroreningar. Motionen har märkligt nog inte alls remissbehandlats. Utskottet redovisar ändå en del tagna initiativ, vilket styrker reservanternas yrkande om en samordning. Det görs olika saker på skilda håll, men det förekommer ingen samordning om hur problemen skall lösas. Det är därför som reservanternas förslag bör få stöd från riksdagen i form av en klart uttalad målsättning och ett bifall till en samordning av de initiativ som tagits. Det bör ske genom att man fastställer riksnormer mot buller. Jag finner, herr talman, att jag kan ansluta mig till den till utskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Bland reservanterna i detta ärende återfinns utskottets vice ordförande herr Larsson i Borrby. Han återfinns också bland ledamöterna i den parlamentariska kommitté, trafikbullerutredningen, som arbetar med dessa frågor. Om inte motionärerna har haft möjlighet att studera direktiven för den utredningen, så borde i varje fall herr Larsson ha haft det. Han är inte ledamot av denna kammare, och jag kan därför inte gå i polemik med honom. Jag vill emellertid för kammarens upplysning citera ur trafikbullerutredningens direktiv. Föredragande statsrådet säger: ”Utredningen bör utmynna i konkreta förslag till normer för flygbuller samt för buller från motordrivna väg fordon och fritidsbåtar. Normerna bör omfatta gränsvärden för såväl emission som immission.” En parlamentarisk utredning har väl sällan tillsatts för att utarbeta lokala normer. Det finns i vårt arbete ingen annan målsättning än att de normer som utarbetas skall vara vägledande för hela riket. I samarbetet, som så att säga knyts ihop i trafikbullerutredningen, är representerade alla statliga myndigheter som på något sätt berörs av dessa frågor. Redan nu har planverket utarbetat riktlinjer för trafikbullernormer vid samhällsplanering. Även i övrigt håller utredningen kontakt med allt som sker på området inom landet. Därtill kommer det intensiva inventeringsarbete som skett när det gäller motsvarande frågors handläggning utomlands. Det finns från kommitténs sätt att se ingenting Övrigt att önska i fråga om den politiska behandlingen av dessa frågor.